Herr talman! När jag lyssnade till Björn Samuelsons inlägg blev jag riktigt glad. Jag tänkte att vi har något gemensamt. Precis som Björn Samuelson har jag arbetat i byggbranschen och vet mycket väl att det är nödvändigt att lägga en grund. Därför prioriterar ju moderata samlingspartiet ungdomsutbildningen. Detta är alltså skälet. I mitt inlägg tog jag också upp framtidsfrågorna. Jag tycker att det är viktigt att diskutera framtidsfrågor även i riksdagen. Men då måste vi prioritera, så att vi vet vad vi skall satsa på. Moderata samlingspartiet vågar föreslå medel liksom också besparingar. Till skillnad från vpk, som bara spär på pengar hela tiden, vågar vi tala om vad vi anser vara viktigt att satsa på. Vi vågar överlåta besluten på de enskilda människorna, på kommunerna och 73 lägre befattningshavare i samhällshierarkin. Det vågar tyvärr inte ni, och det är detta som är skillnaden mellan oss och er. Jag tror att med vår ekonomiska politik skulle den verksamhet som ni talar om faktiskt kunna klaras av på ett alldeles utmärkt sätt. Sedan framhålls det att studieförbundens verksamhet är viktig och att det är nödvändigt att man klarar av bl.a. fortbildning av personal. Det kan jag hålla med om, men om man ser på studieförbundens verksamhet finner man kurser som kan vara viktiga, t.ex. bokföringskurser. Vidare finns det t.ex. kurser för erhållande av förarintyg för fritidsbåtar. Det kan ju vara intressant i dessa båtregistreringsdagar. Låt mig fråga: Är det sådant som samhället skall subventionera, är det sådant som fortbildar folk? Det har jag mycket svårt att inse. Björn Samuelson kritiserade moderaterna, därför att moderaterna kräver en översyn. Vi vill ha en utvärdering av utbildningsanordnarnas framtida utbildningspolitik. Björn Samuelson gör sig skyldig till en kullerbytta, eftersom han samtidigt kritiserar just resursanvändningen inom AMU och komvux, för att nu ta ett exempel. Björn Samuelson talade också om den granskning som gjorts av AMU:s verksamhet. Det gällde då utrustning. Detta är ju ett skäl till varför man bör se över verksamheten på samma sätt som vi ser över verksamheten när det gäller t.ex. högskola och studieförbund. Då kan man göra en samordning av den verksamhet som finns och som skall finnas när det gäller vuxenutbildning, så att resurserna utnyttjas effektivt och så att människor får en bra utbildning och fortbildning.
Herr talman! Ulf Melin säger att han har varit verksam inom byggbranschen. Ja, det är möjligt. Det är kanske därför som vi har så många sjuka hus. Ulf Melin vill inte se sambanden, hur man bygger med hjälp av utbildningspolitiken och täcker de behov och försöker komma till rätta med de brister som finns. Han börjar med kraftiga nedskärningar. Ser inte Ulf Melin de framtida behoven när det t.ex. rör sig om tillgången på personal med högskolekompetens? Har inte Ulf Melin studerat befolkningsutvecklingen med avseende på ungdomskullarna? Inser inte Ulf Melin att den sociala snedrekryteringen måste brytas, och spelar inte vuxenutbildningen någon roll i dessa sammanhang i moderat utbildningspolitik? Jag respekterar i och för sig moderat politik. Jag förstår era ståndpunkter och inser att ni vill stå för dem. Men när resan är så att säga påbörjad, måste man lägga fram förslag om förbättringar, även om man inte tycker om den station där resan började. Så gör ju inte ni moderater. Ni har inte dragit ett strå till stacken för att förbättra användningen av t.ex. förnyelsefonderna. Ni har inte sagt ett jota om detta.
Herr talman! Med den moderata skolpolitiken skulle vi nog inte få några sjuka hus. Vi värnar ju om kvaliteten. Jag tycker att vi har visat detta på ett alldeles utmärkt sätt i de motioner som har lagts fram. I mitt anförande talade jag om de framtida behoven, och jag sade att jag tyckte att det var viktigt att diskutera framtidsfrågorna. Men som politiker måste vi våga prioritera. Skillnaden mellan moderaterna och vpk är — om jag nu skall använda begreppet sjuka hus — att vi ser till att det byggs friska hus, Prot. 1988/89:104 medan ni försöker bygga båda friska hus och bevara de sjuka husen. Ni vill 26 april 1989 satsa pengar även på de senare. Men detta går inte ihop. Beträffande den sociala snedrekryteringen vill jag säga att det är ganska intressant att läsa de undersökningar som åtminstone jag har kunnat ta del av, t.ex. när det gäller verksamheten inom komvux, framför allt kvällskurserna. Vad har hänt på det området? Jo, man har inte lyckats att klara av rekryteringen av just korttidsutbildade. Det är faktiskt så, att välutbildade människor mycket ofta går på kurserna. Den framtida vuxenutbildningen — och det är därför som vi har krävt en översyn — är ju inte bara samhällets sak utan också arbetsgivarnas.
Herr talman! Jag vill be Ulf Melin att försöka se hela människan. Försök att se att även människor som befinner sig i utbildning har olika behov. Människor som vänder sig till bildningsförbunden har olika intressen. Man rekryterar väl inte fler korttidsutbildade, om det nu är den kategorin som vi skall diskutera, genom att skära ned folkhögskoleverksamheten och minska anslagen till bildningsförbunden. Man minskar väl sina kontaktytor om man säger att bildningsförbunden skall effektivisera sin kulturverksamhet. Jag vet inte hur det skall gå till. Det kan hända att det är en gåta som är förborgad i det moderata partihögkvarteret.

Herr talman! Efter denna fajt mellan bildningsförbunden och folkhögskolan skulle jag vilja säga att i Härnösand arbetar verkligen bildningsförbunden tillsammans med folkhögskolan i samverkanskurser. Det kanske vore något för vpk och moderaterna att tänka igenom. Bättre börda bär ingen med sig än visdom mycken. Citatet är hämtat ur Havamal. Marianne Andersson sade så många kloka ord, bl.a. att det inte är riktigt att man skall behöva ta av de gamla folkhögskolorna för att kunna utvidga elevveckor och anordna kortkurser och långkurser osv. Jag instämmer med alla föregående talare som har sagt att vuxenutbildningen är oerhört viktig. Den öppnar ju nya vägar och möjligheter i livet. Den som vill satsa på något nytt skall kunna göra det, och den som av någon anledning har avbrutit sina studier skall ha rätt att återuppta dem när han eller hon så önskar. Det kan ske inom ramen för den vanliga gymnasieskolan, grundvux, komvux och statens skola för vuxna, som jag också har mycket god erfarenhet av. Folkhögskolan tycker jag dock är en av de främsta skolformerna. Även arbetsmarknadsutbildningen är bra. Vad är det som är så bra med folkhögskolan? Jo, den skiljer sig från den ”vanliga” skolan. Den har en särart. Folkhögskolan vänder sig till alla från 18 år och uppåt, ibland t.o.m. till 16-17-åringar. Den ger såväl allmänbildning som specialutbildning. Den har kurser och projekt som ofta utgör ett alternativ till tillväxtekonomin. Den anordnar kortkurser i samverkan med 75 andra studieförbund, som jag nämnde. Den utvecklar personligheten och förmågan att ta samhällsansvar. Den bedrivs i demokratiska former. Man ger inte betyg i enskilda ämnen. Den är inte centralt styrd av läroplanen. Tala om valfrihet, moderaterna. Det här är väl ändå fantastiskt? Listan kan göras mycket längre. Hur många är berörda av folkhögskolornas verksamhet? Ca 18 000 personer studerar vid folkhögskolornas långa kurser och ca 230 000 vid de 10 000 korta kurserna. Det är således helt klart att folkhögskolan står för den breda allmänbildningen i vårt samhälle. Folkhögskolan, vars kurser formellt motsvarar grundskolans och gymnasieskolans kurser, skall behålla sin breda samhällsfilosofiska bas och sin flexibilitet och även i fortsättningen erbjuda studier i ämnen som annars endast kan studeras inom högskolan. Svårtillgänglig kunskap blir var mans egendom. Individens och kollektivets självkänsla stärks. Då ökar också förmågan till kritisk analys såväl av vanligt mänskligt handlande som av den etablerade forskningen. Detta är enligt vår mening en förutsättning för överlevnad i vår passiviserande och tekniskt ekonomiskt inriktade tid. Jag vill ta musikhandledarutbildningen i Härnösand som exempel. Den tar verkligen till vara människors inneboende kraft och livserfarenhet. Man måste helt enkelt ha varit ute och arbetat innan man får börja på den linjen. Det är den enda som finns i Sverige. Den tar till vara människans kreativitet och kunskaper. Det är sådana kreativa människor vi behöver för att kunna lösa de problem som mänskligheten står inför. Jag vill också beröra läsoch skrivsvårigheterna som vi var inne på tidigare. Även detta problem tas upp inom folkhögskoleutbildningen. Folkhögskolorna utför ett enormt fint arbete i det avseendet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 31, där vi vill anslå 7 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit för att öka undervisningsvolymen med 10 000 elevveckor. Jag förstår inte varför moderaterna inte ställer upp på den här skolformen. Jag yrkar även bifall till reservation 21, som handlar om ett uttalande om SISU:s expansionsmöjligheter.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att de flesta i dag väl är överens om den stora betydelse som vuxenutbildningen har haft i arbetet med att skapa dagens fria välfärdssamhälle. I studiecirklar och på folkhögskolor fick många den bildning som gav den självkänsla och de kunskaper som behövdes för att klara arbetsuppgifter i organisationer och i samhället. Genom vuxenutbildning har många fått de kunskaper som har varit nödvändiga för att klara av alla de nya arbetsuppgifterna i vårt moderna samhälle. Inte minst i arbetet med att skapa jämställdhet har kvinnornas höga deltagande i vuxenstudier varit av helt avgörande betydelse. Jag tror också att de flesta är överens om att behovet av vuxenutbildning ökar i framtidens alltmer komplicerade samhälle. I den diskussion som förs om vuxenutbildningen tycker jag emellertid att det är viktigt att slå fast att det inte bara handlar om utbildning av arbetskraften. Jag menar att vi i framtiden har behov av en allmän vuxenutbildning som har höga bildningsideal, som står fri och som i huvudsak erbjuder sina tjänster direkt till den enskilde individen. Vi behöver en vuxenutbildning Prot. 1988/89:104 som kan ta vara på den studieintresserades personliga behov och önskemål. 26 april 1989 När det i övrigt gäller de ideologiska motiveringarna får jag tacka Marianne Andersson för reklamen för vad jag sade här vid förra årets debatt. När jag hörde det uppläsas tyckte jag själv faktiskt att det lät både klokt och välformulerat. Det är naturligtvis sanningar som gäller i år också. I budgetpropositionen anges en rad skäl till varför den allmänna vuxenutbildningen behövs även när personalutbildningen nu ökar kraftigt. Det handlar om att vi inte helt kan överlåta frågor om kunskapssyn och fördelning av utbildningsmöjligheter på arbetslivets företrädare. Det handlar om den allmänna vuxenutbildningens ambition att åstadkomma utjämning av utbildningsklyftorna. Jag tycker att det är mycket bra att den allmänna vuxenutbildningens roll så klart markeras i budgetpropositionen, liksom att det föreslås resurser för en fortsatt omfattande verksamhet. Det är bra att det i budgetpropositionen föreslås flera förbättringar. Sammanlagt föreslår regeringen en satsning på ca 3,3 miljarder kronor under de anslag som vi nu behandlar. Därtill kan läggas vuxenstudiestöden på ca 1,4 miljarder. Regeringen har i år prioriterat vuxenutbildningen liksom tidigare år. Anslagen har under de sju socialdemokratiska åren ökat mer än prisutvecklingen. Till detta betänkande har fogats inte mindre än 32 reservationer. Av dessa reservationer framgår att moderaterna och till en del folkpartiet vill anslå mindre och de övriga partierna något mera än regeringen till vuxenutbildningen. Jag tyckte ändock att moderaterna och folkpartiet hade de vackraste formuleringarna i sina inledningar. Det är naturligtvis lätt att uttrycka sig positivt. Ulf Melin gjorde sitt bästa för att få de moderata nedskärningarna att framstå som obetydliga. I verkligheten föreslår dock moderaterna kraftiga nedskärningar. Anslagen till komvux, studieförbunden och den centrala kursverksamheten vill ni skära ner med ungefär 260 milj.kr. Dessutom vill ni moderater skära ner vuxenutbildningsstöden med samma belopp. Sanningen är alltså att de vuxenstuderande berövas långt över en halv miljard kronor, om riksdagen skulle följa moderaternas förslag. Vet förresten Ulf Melin att han vill dra ned stödet till de vuxenstuderande i sitt eget hemlän, Jönköpings län, med nära 20 milj.kr., om vi skulle räkna med att stödet till de vuxenstuderande fördelas någorlunda jämnt över landet? Det är också någonting för Carl-Johan Wilson att tänka på, som inte hade så mycket kritiskt att säga om moderaternas förslag. Jag vill också fråga Ulf Melin varför moderaterna vill rikta sina nedskärningar mot dem som har den kortaste utbildningen. Varför skall just de som behöver läsa svenska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå drabbas särskilt? Varför skall just glesbygdsbornas möjligheter till rika kulturupplevelser drabbas? Största möjliga frihet, sade Ulf Melin. Frihet för vem? Tydligen räknar inte moderaterna in de kortutbildade med låga inkomster i sin frihetssyn. Vad som förs fram i övriga moderata motioner och reservationer syftar faktiskt också i grunden till att styra vuxenutbildningens resurser från dem TI som har den kortaste utbildningen. Det kanske var litet rått uttryckt av Björn Samuelson när han frågade om Ulf Melins kontakter med byggbranschen handlade om att bygga sjuka hus. Jag tänkte snarare på att han hade byggt luftslott, när jag hörde denna koppling. Till Carl-Johan Wilson vill jag säga att folkpartiet visserligen föreslår något mindre nedskärningar än tidigare, men effekterna skulle ändå bli negativa. Ni vill ta bort anslagen till central kursverksamhet och uppsökande verksamhet på arbetsplatserna. Jag får det till att ni vill skära ned anslaget till vuxenutbildning med totalt 90 miljoner. Jag vill också fråga: Varför vill folkpartiet inte följa regeringens förslag om att höja bidraget till studiecirklar inom den fria resursanvändningen? Det är pengar som är till för att nå kortutbildade och andra som har särskilda utbildningsbehov. Låt mig när det gäller omfördelningen inom komvuxramen säga att det minsann inte är lätt att tillfredsställa folkpartister. Carl-Johan Wilson kommer väl ihåg att ni förra året ville att kommunerna skulle få omfördela minst 200 timmar? Det stod i er reservation. I år föreslår regeringen att minst 300 timmar skall få omfördelas. Då motionerar Carl-Johan Wilson om att kommunerna skall få omfördela hur mycket som helst. Jag undrar vad folkpartiet skulle ha föreslagit om regeringen föreslagit just detta. Till Marianne Andersson vill jag säga att det naturligtvis finns skäl för de i och för sig ganska begränsade höjningar som ni föreslår. Men i en budget måste alla kostnader vägas mot varandra. Överdriv dock inte för mycket när ni talar om exempelvis skillnaden på 2 kr. per studietimme till studiecirklarna. Marianne Andersson tog själv upp ett regionalt exempel från Älvsborgs län. Glöm inte att vuxenstudier bekostas också av kommuner och landsting! Där centern finns i ledningen är det ofta inte så helt med dessa satsningar. Jag såg litet statistik från Marianne Anderssons och mitt hemlän. I Vårgårda, där Marianne Andersson och centern har stort inflytande, betalade man endast 39:50 kr. per timme förra året till studiecirklar. Där har heller inte komvuxeleverna fria läromedel. I Trollhättan, där socialdemokraterna har majoritet, betalas 93:50 kr. per timme till studiecirklarna. Eleverna på grundskolekursen inom komvux har fria läromedel. Ni borgerliga finns ju med på sammantaget 29 reservationer. Det är dock endast en reservation som är gemensam. Ni vill, som vi hörde, ändra på fördelningen av stödet till studieförbundens handikappverksamhet. Ni vill ändra det så, att ingen hänsyn skall tas till antalet olika handikappgrupper och därmed arbetets omfattning i olika studieförbund. Utskottsmajoriteten anser det däremot inte vara lämpligt att fördela dessa medel enbart efter volymen anordnade studiecirklar för handikappade. Vi kan alltså konstatera att de borgerliga är mer splittrade än någonsin när det gäller vuxenutbildningen. Hur skulle det ha blivit egentligen, om det hade blivit en borgerlig regering? Skulle det ha blivit över en halv miljard i nedskärningar, som moderaterna vill? Eller skulle det ha blivit 90 miljoner i nedskärningar, som folkpartiet vill? Ett är säkert, Marianne Andersson, att det inte skulle ha blivit något tiotal miljoner i ökning, som centern vill. Jag måste fråga: Varför skäller inte Marianne Andersson på moderaterna, utan bara på socialdemokraterna? Vi ligger ju ändå varandra ganska nära när det gäller de totala satsningarna på vuxenutbildningen, medan centern och Prot. 1988/89:104 moderaterna ligger långt över en halv miljard från varandra. 26 april 1989 Vad gäller Björn Samuelsons och Eva Goés förslag vill jag slutligen säga att det handlar om att en budget har sina begränsningar. Vad gäller vpk:s reservation om ytterligare 37 miljoner till sfi vill utskottsmajoriteten avvakta SÖ:s utredning. Herr talman! I övrigt ber jag att få hänvisa till utskottets motiveringar beträffande de frågor som här tidigare har framställts. Slutligen vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Ingvar Johnsson sade att jag använde vackra ord, och jag tackar för det. Jag tyckte att den första minuten i Ingvar Johnssons anförande var ganska lik mitt anförande. Han var i fas i början av sitt anförande, men sedan kom han ur fas. Då trodde jag nästan att vi var förpassade till Trollhättans torg den 1 maj, eftersom Ingvar Johnssons anförande då började likna ett brandtal. Han talade om vilka oerhört stora nedskärningar som skulle ske och vilken plåga som landet skulle drabbas av om de moderata förslagen när det gäller vuxenutbildningen skulle gå igenom. Det är ju ett ganska bra betyg för den egna regeringen om man jämför med anslagen för några år sedan, då det måste ha sett mycket illa ut i vårt land. Nu är det ju inte så. Vi föreslår, som jag har redovisat, oförändrade anslag till studieförbunden och den kommunala vuxenutbildningen. När det gäller folkhögskolorna ser vår budget ut på samma sätt som socialdemokraternas. Jag har suttit ordförande i en intagningsnämnd för kommunal vuxenutbildning och har därför viss erfarenhet. Jag kan därför säga att om det moderata förslaget, där det sägs att det skall finnas ett större spelrum när det gäller timramarna, skulle genomföras, kommer verksamheten att bli effektivare. Oavsett om man befinner sig i Trollhättan eller i Värnamo ser man till att man fyller kvoten inom de egna timramarna, Ingvar Johnsson. Jag tycker att Ingvar Johnsson skall tala med ordföranden i skolstyrelsen i Trollhättan. Han kan säkert berätta hur det går till. Det är inte så, som Ingvar Johnsson påstår, att moderaterna vill skära ned på undervisningen för de korttidsutbildade. I vår motion sägs, vilket jag mycket klart uttryckte i mitt huvudanförande, att vi skall satsa på grundvux och grundskolekurserna etapp 1. Dessa utbildningar är till för de korttidsutbildade och inga andra. Sedan sägs det att kvinnor kommer att slås ut för att vi moderater föreslår att man skall skära ned studieförbundens anslag. Jag kanske är litet cynisk, herr talman, men jag har tagit med mig studieprogram som visar utbudet både på ABF och på Medborgarskolan, så att vi får litet balans i debatten. Om kurser anordnas i ämnen som lär dig mer om kött till vardags och fest, orientaliska mattor, Budapest, förarintyg för fritidsbåtar, jakt, fotografering, osv., på vilket sätt slås kvinnorna ut på grund av att dessa kurser kostar litet mer? Jag får icke denna ekvation att gå ihop. Vi moderater anser att den kommunala vuxenutbildningen lika väl som studieförbunden måste prioritera i sin verksamhet, så att cirklar av mer hobbykaraktär får kosta litet mer. Men det går inte att föreslå något sådant i det socialdemokratiska samhället, utan politiker, tjänstemän och andra människor skall styra och tala om exakt vad folket skall göra, eftersom folket, enligt socialdemokraterna, inte klarar av det själva. Det sades också att moderaternas förslag till besparingar på vuxenutbildningens område skulle röra sig om 262 milj.kr., vilket skulle vara mycket allvarligt. Ja, visst föreslår vi detta, men vi ser till att människor får 262 milj.kr. i sina plånböcker. Det kanske de behöver ha, speciellt med tanke på den kompletteringsproposition som lades fram i går. Där handlar det nämligen Prot. 1988/89:104 inte om besparingar på hundratals miljoner, Ingvar Johnsson, utan i den 26 april 1989 handlar det om miljarder som kommer att tas från människorna då socialdemokraterna kommer att öka skattetrycket. Då kanske människorna behöver åtminstone de brödsmulor som vårt förslag innebär jämfört med socialdemokraternas för att klara av sin ekonomi. Jag vill nämna ytterligare ett exempel. I går blev jag uppringd av en person som hade deltagit i en studiecirkel på ett studieförbund i Göteborg. Jag skall inte nämna vilket studieförbund det var. Den studiecirkeln handlade om kvinnor och ekonomi. Det tycker jag är ett bra ämne för en cirkel. När studiecirkeln hade avslutats hade deltagarna haft så trevligt att de skulle vilja fortsätta. Men ämnet var färdigbehandlat. Deltagarna undrade då vad de kunde göra i stället. Jo, de bildade en kamratcirkel. Då fick cirkeln pengar, 40 kr. per lektion, dvs. 120 kr. per cirkeltillfälle, vilket tas från den s.k. fria resursen. Deltagarna har ingen cirkelledare, och pengarna skall användas till en resa till Göteborg. Är det på detta sätt, Ingvar Johnsson, som skattemedlen skall användas? Tycker Ingvar Johnsson att det är rimligt? Används pengarna då på rätt sätt? Nej, vi moderater vågar prioritera. Det vore bra om även socialdemokraterna vågade göra det. Jag ställde ett antal frågor till Ingvar Johnsson. Jag har full förståelse för att han inte hann besvara alla. Men jag skulle vilja ha svar på varför socialdemokraterna inte vågar låta kommuner och länsskolnämnder ha en friare disposition när det gäller kommunramarna. Detsamma gäller statsbidragen till de kursplanebundna universitetscirklarna. Varför skall socialdemokraterna satsa pengar på viss central kursverksamhet?

Värderade talman! Ingvar Johnsson undrade hur det kan komma sig att vi i folkpartiet vill minska anslagen på vissa ställen samtidigt som vi talar så väl om vuxenutbildningen. Jag tycker att det är viktigt att man visar regeringen respekt för dess arbete när man granskar en proposition. Då skall man inte föreslå en mängd godbitar som folk skall gilla utan att tala om var pengarna skall tas. Därför måste vi i folkpartiet, om vi vill öka anslagen på något ställe, minska dem på något annat ställe för att vi med hedern i behåll skall kunna säga att vi har finansierat våra förslag. Vi anser att det viktigaste då är att stödja den vanliga studiecirkelverksamheten. Därför har vi föreslagit så många höjningar i denna verksamhet att om vårt förslag hade gått igenom, skulle studieförbunden ha fått ungefär 60 milj.kr. mer till denna verksamhet. För att finansiera detta har vi t.ex., som Ingvar Johnsson korrekt redovisade, föreslagit att stödet till den centrala kursverksamheten skall tas bort, eftersom vi anser att organisationerna kan finansiera denna verksamhet på annat sätt. Och som jag ganska utförligt redovisade tidigare har vi föreslagit att man skall minska på de anslag som regeringen föreslår till uppsökande verksamhet på arbetsplatserna. Så enkelt är det; vi har velat prioritera den vanliga cirkelverksamheten högre än den verksamhet där vi har föreslagit minskningar.

Herr talman! Vi hörde tidigare att det var viktigt att ta till vara individen. Då vill jag fråga: Är individen inte värd att tas till vara för knappt 1 kr.? Det är nämligen vad det kostar per svensk om man lägger de nödvändiga 7 milj.kr. för att göra en utökning med 10 000 elevveckor. Mina frågor sammanfaller väldigt mycket med Marianne Anderssons, bl.a. när det gäller övervältringen av kostnadsansvaret på kommuner och landsting, och jag anser att det är fel att ta resurser från de små folkhögskolorna för att kunna starta nya eller för att starta kurser.

Herr talman! Ulf Melin säger att mitt anförande var som ett förstamajtal. Det bevisar bara att Ulf Melin aldrig har varit på något förstamajmöte. Det är helt klart att moderaternas inriktning är att man skall föra resurser från dem som är kortutbildade till andra. Moderaterna vill ta bort de speciella anslagen för svenska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå. Ni vill satsa de prutade resurser som finns kvar på universitetscirklar. Gynnar satsningen på den fjärde timmen de kortutbildade speciellt väl? Att man skär ned anslaget för kulturverksamhet inom studieförbunden drabbar inte de välbeställda. Målformuleringarna i moderaternas förslag till utredning går ut på att utbildning huvudsakligen skall syfta till utbildning för arbetslivet. Ni säger att statsbidragen ej skall styra, men nu styrs statsbidragen mot de kortutbildade. Jag blir litet förvånad över de exempel på studiecirklar som Ulf Melin tar upp som inte riktigt så viktiga. Han nämnde orientalisk matlagning och andra cirklar av hobbykaraktär. Vi vill nämligen satsa mera pengar på svenska, matematik och samhällskunskap än på sådana cirklar. Det är Ulf Melin som egentligen tycker att dessa cirklar är precis lika viktiga som svenska, matematik och samhällskunskap och vill ha samma nivå på statsbidragen till dem. Naturligtvis hinner jag inte kommentera alla förslag och frågor, men jag tar upp en del. Beträffande omfördelningen av komvuxramen går det naturligtvis att diskutera hur mycket omfördelning som skall få ske ute i kommunerna. Men skall vi över huvud taget säga någonting om huruvida vi skall ha grundvuxkurser, kurser på grundskolenivå och kurser på gymnasienivå? När det gäller pengarna till central kursverksamhet vill jag säga att dessa pengar inte går till LRF:s eller LO:s kassa. De går till de kortutbildade, som då får utbildning genom dessa organisationer. Till Marianne Andersson kan jag säga att det naturligtvis varit känsligt med dessa lokala exempel — att tala om kommuner utan bärkraft osv. Älvsborgs läns landsting, där centern styr och där Marianne Andersson nyligen var landstingsman, har 15 kr. per timme mindre i stöd för studieförbunden än Värmlands läns landsting. Jag vet inte om Värmlands län är bärkraftigare än Älvsborgs län. Här i riksdagen talar centern väldigt vackert om att satsa på dessa utbildningsområden, men ute i verkligheten där centern själv har makt och har möjlighet att påverka är det litet sämre med det. De exempel från det lokala och regionala fält som jag talade om visar på — Prot. 1988/89:104 stora och reella skillnader, skillnader på kanske 50 och 60 kr. per studietim 26 april 1989 me, vilket naturligtvis påverkar möjligheter för de kortutbildade att delta i studier. Eva Goés talar om att utbilda kvinnliga ledare inom SISU. Regeringen skriver att SISU bör få fler högschablontimmar än enligt reglerna om SÖ bedömer detta nödvändigt. Det intressanta är att jämställdhetsfrågorna bör gälla alla studieförbund, oavsett om det finns speciella medel för ändamålet. I dag är det betydligt fler kvinnor än män som deltar i studieförbundens verksamhet. Så har det blivit genom studieförbundens egna engagemang utan att riksdagen har kommit med pekpinnar om vad man vill att timmarna skall användas till för någonting.
Herr talman! Ingvar Johnsson säger att det verkar som att jag inte lyssnat på någon förstamajtalare. Det finns vissa likheter mellan Ingvar Johnsson och förstamajtalare. Socialdemokraterna brukar aldrig svara på några frågor på förstamajmöten, och det gör Ingvar Johnsson inte heller här i dag. Vi tar inte några resurser från korttidsutbildade därför att vi vågar föreslå att man genom tilläggsbidrag inte skall styra till ämnena svenska, matematik och samhällskunskap. Jag måste fråga Ingvar Johnsson: Vad är det för skillnad mellan dessa ämnen och exempelvis fysik och engelska? Är inte dessa väl så viktiga? Vi tycker att studieförbunden själva skall kunna bestämma, det skall inte politikerna göra. Sedan till detta att fyra timmar skulle kosta mer. Om jag har förstått det rätt är det så i dag att om en studiecirkel är på fyra timmar, måste nästa vara på två timmar. Vi säger i stället att studietiden per gång inte skall vara fyra timmar. Det betyder icke att det av detta skälet skall vara en större mängd av timmar. Vi tror fortfarande att cirkelledaren och de som deltar i cirkeln är kapabla att själva fatta beslutet. Det behöver inte Sveriges riksdag göra. Sedan till kulturanslaget. Kulturutskottet och statens kulturråd säger i de remissvar som vi har fått att dagens statsbidrag icke är bra, att de styr verksamheten. Det är precis vad vi har påtalat i vår motion. Vi anser att man skall ha en friare användning av kulturanslaget, i och för sig kan det vara mindre. Jag tror, herr talman, att folk är kapabla till att betala för den verksamhet de verkligen är intresserade av. När det gäller kommunramarna tycker jag visst att Sveriges riksdag skall lägga ut ramarna till både länsskolnämnd och kommuner. Det är alldeles för snävt i dag. I de små och medelstora kommunerna, där det icke är lönt att ändra kommunramarna, skall man köra kortkurser inom delramen. Då använder man pengarna på ett mycket oansvarigt sätt. Därför anser vi att länsskolnämnderna skall kunna fatta beslut. De är såvitt jag vet en statlig tillsynsman.

Herr talman! Jag vill när det gäller de totala satsningarna på vuxenutbildningen säga att ökningen under de sju år som vi har suttit vid regeringsmakten har varit från 2 miljarder till 3,3 miljarder, och det är 7-8 Zo mer än vad som motsvarar den allmänna prisutvecklingen under den tiden. Jag har svarat på de frågor som gällt punkter där några partier föreslagit mer på en rad områden. Det är naturligtvis en bedömningsfråga om man kan öka anslagen ännu mer än vad som har gjorts i ett budgetförslag. Jag har för min del inte fått några svar på de frågor som jag har ställt till Marianne Andersson. Låt mig ge ytterligare ett regionalt exempel. Om nu glesbygdsfrågorna är så oerhört viktiga, varför tyckte då Marianne Andersson i Älvsborgs läns landsting att man i Dalsland skall ha 15 kr. mindre per timme för studiecirklarna än vad man har i Värmland? Vi får se till det totala engagemanget för de verksamheter som man tycker är viktiga. Till Ulf Melin vill jag säga att några hundra miljoner kronor i nedskärningarien budget ger ett mycket anonymt intryck. Ulf Melin har inte räknat in att han vill skära ned anslaget till vuxenutbildning i Jönköpings län med 20 milj.kr. — då börjar det bli politiskt farligare. Vi kan också gå vidare och se på hur stora nedskärningar det blir i resp. kommun. Det är vidare otvivelaktigt så att profilen på moderaternas nedskärningar drabbar de kortutbildade. Varför skulle man annars ensidigt föreslå neddragningar just på grundskolekurserna i svenska, matematik och samhällskunskap? Det finns ytterligare ett skäl till att vi sagt nej till att ge bidrag också till den fjärde studietimmen och till universitetscirklar, nämligen den översyn som skall göras av bidragsgivningen till studieförbunden. Vi får se var man hamnar i de sammanhangen. Med detta, herr talman, vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Jag vill betona att det är en rejäl satsning på vuxenutbildningen som utskottet nu föreslår. Moderaterna vill göra mycket kraftiga nedskärningar, medan några andra partier vill göra en mycket blygsam uppräkning av vissa detaljanslag.
Herr talman! Ingvar Johnsson säger att moderata samlingspartiet föreslår kraftfulla nedskärningar på vuxenutbildningsområdet. Samtidigt slår han sig för bröstet och säger att man under de socialdemokratiska åren har netto ökat vuxenutbildningsanslaget med 8 26. Ett snabbt överslag visar att de moderata förslagen ligger ungefär 8 76 under socialdemokraternas förslag. Jag kan inte förstå hur man kan få det till det blir nedskärningar. Den politik som vi för innebär ju faktiskt med detta sätt att räkna status quo. Vi anser att studieförbunden och den kommunala vuxenutbildningen genom vår politik får större frihet att utnyttja sina resurser och även kommer att få värdefulla effektivitetsvinster, och det är därför som vi lägger fram vårt förslag.

Herr talman! Om Marianne Andersson inte hör vad jag svarar på hennes frågor, är det inte mycket att göra åt det. Jag vill ge Ulf Melin ytterligare ett exempel på vad den minskning som han vill göra på vuxenutbildningen motsvarar. En minskning av satsningen på vuxenutbildningen i Jönköpings län med 20 milj.kr. är lika mycket som en indragning av halva anslaget till Jönköpings högskola.

Herr talman! Denna del av utbildningsdebatten skall avhandla vitt skilda ting och anslag. Det finns flera moderata reservationer. Grunden för dem är självklart vår syn på skolan och dess uppgift samt på hur skolans resurser skall fördelas. Svensk skola förfogar över internationellt sett stora resurser. Anslagen har aldrig varit så stora som nu. Men resultaten motsvarar inte de förväntningar man har rätt att ha, trots stora och engagerade insatser från de flesta som arbetar i skolans värld. Därtill kommer att många skollokaler är svårt slitna. Eleverna har inte egna böcker. Lärarna flyr yrket, och lärarutbildningen lockar inte sökande. Problemen, det man faktiskt kan kalla skolans kris, beror på att pengarna används fel — till kringaktiviteter, administration och byråkrati i stället för till undervisning, lärare, böcker och lokaler. Så blir det med socialdemokratisk skolpolitik och ett dåligt statsbidragssystem. Problemen beror i grunden på att kunskaper, färdigheter och undervisning inte erkänns som skolans huvuduppgift. De beror på en skolpolitik som inte sätter varje elevs behov och förutsättningar i centrum, som inte stärker lärarnas roll och deras möjligheter att ge eleverna goda kunskaper och färdigheter. Skolans kris beror inte på bristande resurser. Den beror på att pengarna i alltför liten utsträckning har satsats på det som är huvuduppgiften, att förmedla kunskaper och färdigheter. För att lyckas med det krävs välutbildade lärare och god tillgång på bra läromedel. Det krävs att resurserna satsas på undervisningen som sådan. Skolan måste organiseras så att man kan ta större hänsyn till elevernas olikhet, deras skilda behov och intressen. Men den socialdemokratiska skolpolitiken tar inte hänsyn till elevernas olika behov. Centraliseringsivern och det förmenta jämlikhetstänkandet har lett till en enorm byråkrati som slukar stora resurser. Resurser har också slussats från undervisningen till diverse andra uppgifter. Dessutom har bidragen konstruerats så att även kommunerna stimuleras till att anslå pengar för dessa ändamål. Vi moderater accepterar inte socialdemokraternas sätt att hantera ansla Prot. 1988/89:104 gen för skolan. När socialdemokraterna skall spara, leder detta till att 26 april 1989 undervisningen drabbas, såsom var fallet med den föreslagna indragningen av de 167 miljonerna på lärarlönerna. Samtidigt som socialdemokraterna vägrar släppa stora delar av centralstyrningen och regleringen av de olika delanslagen, föreslog man en nedskärning som skulle ha drabbat undervisningen direkt, samtidigt som s.k. kringaktiviteter skulle ha fått fortsätta. Vi moderater har visat på ett annat sätt att lösa skolans kris. Vi har föreslagit ett reformpaket, omfördelningar som innebär att de belopp som direkt går till undervisning ökar med 697 milj.kr. — en del av dessa omfördelningar finns i dagens betänkanden, UbU1ll och 12. Vi förstärker undervisningen genom att överföra pengar till undervisningen från annat, och detta är till gagn för alla elever. Genom att skolans resurser satsas på undervisningen, minskar behovet av andra insatser i skolan. Man får också större möjligheter ute på skolorna att ordna undervisningen som man på den egna skolan anser bäst. Att satsa på undervisning, kunskaper och färdigheter innebär ju också att satsa på elevernas allsidiga utveckling och sociala fostran. Det är viktigt att understryka detta. Vi har — såsom framgår bl.a. av våra reservationer till dessa betänkanden — föreslagit vissa besparingar dels av administration och byråkrati, t.ex. när det gäller anslagen till skolöverstyrelsen, länsskolnämnderna och statens institut för läromedelsinformation, dels av sådant som bör vara en kommunal uppgift att svara för, t.ex. utformningen av skoldagen, även om detta behandlas i ett senare betänkande. Vi har föreslagit att pengar från dessa anslag skall föras till den direkta undervisningen. De lokala skolplanerna befarar vi kan svälla ut till omfattande dokument som ökar byråkratin och leder till att ännu mer pengar från undervisningen kan gå till planering. Därför säger vi nej till dem. Nödvändig planering finns redan i kommunerna. När det gäller gymnasieskolan, anser vi att det är en kommunal uppgift att förse gymnasieskolan med den utrustning som krävs för att bedriva en modern undervisning av hög kvalitet. I detta avseende vill vi jämställa gymnasieskolan med grundskolan. Av anslaget för forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet anser vi att 10 miljoner skall föras till fakultetsanslaget. Statens stöd till forskningen bör så långt möjligt stå fritt från statlig styrning. Herr talman! Vi moderater anser att statsbidraget till skolan måste läggas om. Denna vinters debatt om skolans resurser visar hur viktigt detta är. Principen bör vara att skolan får ett visst anslag för varje elev, och det är kommun och skola som själv fattar beslut om hur detta anslag skall användas. Vi anser att man lokalt kan använda pengarna på ett mycket bättre och mycket effektivare sätt. Ett sådant anslagssystem öppnar för frihet för föräldrar och elever att själva välja skola och skolform. Bidragssystemet skall ge skolan och lärarna stor frihet att själva välja hur resurserna skall användas. Det kräver också en radikal minskning av alla de regler som i dag styr skolans verksamhet och som ofta upplevs som stora hinder. Det erkänner också regeringen i kompletteringspropositionen. Det 89 Prot. 1988/89:104 är återigen en fråga där vi moderater fått rätt. Men vad kommer regeringen att göra åt detta? Statsbidraget bör följa elevens val av skola. Lokalt skall man kunna organisera skolans arbete så att man når kunskapsoch färdighetsmålet. Herr talman! Den moderata utbildningspolitiken är en helhet. Det reformprogram vi föreslår syftar till en utbildning där kunskapsinhämtande, färdighetsträning och respekt för den enskilda eleven är självklara utgångspunkter. De reservationer som vi har lämnat i de betänkanden som behandlas under detta avsnitt innehåller endast delar av den helheten. Starkt sammanfattat är våra huvudförslag beträffande skolan: Klara mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum. Ökade möjligheter för eleverna att välja skola och studieinriktning efter anlag och intresse. Detta är särskilt viktigt på högstadiet. Avreglering av skolan. En stor del av regelverket måste tas bort om skolan skall kunna utvecklas. Skolans personal, elever och föräldrar måste kunna bestämma hur man vill organisera arbetet. Vill man bilda mindre klasser eller grupper, måste man lokalt kunna få avgöra detta. Ett statsbidrag som följer eleven till den skola eleven väljer, oavsett om skolan är fristående eller offentlig. Då skulle vi få en dynamik och stimulans som skulle kunna betyda oerhört mycket för skolans utveckling. Men statsbidraget för fristående skolor måste bli likvärdigt de statsbidrag som gäller inom det kommunala skolväsendet. En mycket liten del av eleverna i Sverige går i fristående skolor. Det beror ju på att de fristående skolorna diskrimineras, både på grundskoleoch gymnasial nivå. Det är ju endast om statsbidraget blir likvärdigt som de fristående skolorna blir ett möjligt val för alla. Jag vill därför fråga utskottets talesman: Varför vill inte ni socialdemokrater öppna för alla elever att välja skola, fristående eller offentlig, på grundskolenivå och på gymnasienivå? Är det inte ett rättmätigt jämlikhetskrav, en jämställdhetsfråga av gigantiska mått, att alla får välja? I styrningspropositionen liksom nu i kompletteringspropositionen finns fina ord om decentralisering, förenkling och avreglering. Lokala initiativ, entusiasm och uppfinningsrikedom kan inte tas till vara fullt ut med nuvarande system, säger regeringen. Det är vad vi moderater länge har sagt. När går regeringen från ord till handling? Och inser inte socialdemokraterna att det blir ännu viktigare att klarare ange målen — att skolan skall sätta kunskaper och färdigheter i centrum? När får vi ett statsbidragssystem för skolan som gör att lärarna kan prioritera det som är — eller borde vara — skolans huvuduppgift, att ge kunskaper och färdigheter? Varför säger ni nej till våra förslag om att stärka den direkta undervisningen? Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som har moderata namn i de betänkanden som finns på detta avsnitt.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig relativt kort. På flera av de punkter som Ann-Cathrine Haglund berörde har folkpartiet intagit ståndpunkter likartade moderata samlingspartiets. Under åtskilliga år har det pågått en debatt i frågan om skolan skall vara statlig eller kommunal. Den debatten fick nytt bränsle i går, när skolministern sade i kompletteringspropositionen att man nu återigen skall analysera den frågan. Vårt besked på den punkten har varit att vi tycker att detta har debatterats tillräckligt och inte är så mycket att diskutera längre. Skolan är både statlig och kommunal, och så bör det vara i framtiden också.

Jag har velat nämna detta därför att i ett av betänkandena vi nu diskuterar berörs frågan om kommunala skolplaner. Vi fattade beslut om det för bara några månader sedan, och det kan tyckas som att det är en ganska liten sak, men det är i det perspektiv som jag nyss nämnde som man skall se de kommunala skolplanerna. Vi känner det inte särskilt viktigt att ytterligare utveckla den kommunala skolplaneringen och den nivå som utgörs av de kommunala skolstyrelserna och de kommunala skolkontoren, utan det som nu är viktigast är att se till att man på varje skola hittar former så att man där kan diskutera verksamhetens inriktning osv. Vi tycker inte heller att man har särskilt god erfarenhet på andra punkter av kommunala planer. Vi är rädda för att det här blir ytterligare ett litet steg i felaktig riktning, nämligen i en byråkratiserande riktning. Svenskt skolväsende behöver definitivt gå i andra riktningen. Miljöpartiet har valt en intressant variant på den här punkten. Partiets respresentant i utskottet står bakom vad utbildningsutskottet skriver om kommunala skolplaner men säger i ett särskilt yttrande att med kommunala skolplaner menar miljöpartiet sådant som bör gälla varje skola. Med den definitionen blir det litet annorlunda, förstås. Låt mig här skjuta in att jag inte tror att marknaden för regeringens tankegångar om att kommunalisera lärarna blev bättre när Kommunförbundets ordförande i helgen sade att han tycker att skolan har nog med resurser och att klasserna gott kunde vara litet större. När regeringen anför personalpolitiska argument för den förändringen tycker jag också att det är ganska svårförståeligt. Allt tyder på att personalen är mycket skeptisk till en sådan förändring som en kommunalisering skulle innebära. När det gäller de enskilda gymnasierna är läget det att det inte finns så många sådana i Sverige. De flesta som finns har efter idogt opinionsbildningsarbete, bl.a. från folkpartiet, fått tillgång till statliga och kommunala bidrag. Problemet är dels att det fortfarande finns några som inte har bidrag, dels att de som har bidrag har ett avsevärt lägre bidrag än det som gymnasier i det allmänna skolväsendet har. Vi tycker att det är helt orimligt. Nu säger utskottsmajoriteten att de nuvarande bidragsreglerna har gällt i Prot. 1988/89:104 bara några år och att det inte går att ändra dem redan nu. Men det är naturligtvis en klen tröst för de gymnasier som år efter år kämpar på, fyller en stor uppgift och bedriver en verksamhet som ofta är erkänt bra men ändå får ekonomiska resurser som är klart mindre än de som de allmänna gymnasierna får. Vi finner detta helt orimligt. När det sedan gäller utlandsskolorna tror jag att ställningstagandena i den frågan kan bero, dels på litet olika erfarenheter, dels möjligen på litet olika attityder till de svenskar som har valt att bo utomlands. Jag har för min del ett antal gånger träffat på svenskar i utlandet, och jag tycker att de ofta gör en mycket bra insats, inte minst för svenska intressen. Men när man talar med dem om deras situation pekar de ofta på att det är problem med barnens skolgång. Jag tycker att det är mycket angeläget att förbättra utlandssvenskarnas skolförhållanden. Det är därför folkpartiet i en motion har fört fram ett förslag om en viss ökning av de ekonomiska resurserna för svenska skolor i utlandet. Ett litet specialproblem på det här området är högstadiet på Costa del Sol. Flera partier anser tillsammans med oss att det i fortsättningen bör få statsbidrag. Till sist skulle jag vilja säga några ord om ett anslag som ryms under det anslag vi beviljar till skolöverstyrelsen, och det är det som SÖ använder för att i sin tur ge vidare till löntagarorganisationerna för att de skall utbilda skolinformatörer. Vi talar här för det första om organisationer som har ganska bra ekonomi. Vi talar här för det andra om en verksamhet som de här organisationerna har ett rätt stort egenintresse av. Även när det gäller handledare på praktikplatser förekommer det ofta att arbetsmarknadens parter uttalar vilket värde det ligger i sådan här verksamhet. I ett ekonomiskt läge där många skolor är nedslitna på det sätt som Ann-Cathrine Haglund beskrev tycker vi att det är en obegriplig resursanvändning att satsa ett antal miljoner på att ge bidrag till den här verksamheten. I likhet med vad vi har gjort flera år tidigare yrkar vi där på en besparing, dvs. på att det anslaget skall dras in. Det finns några andra reservationer som man i och för sig skulle kunna tala om, men vi återkommer ju något senare i vår till en större skoldebatt, så jag får anledning att återkomma då. Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer som folkpartiet stöder i de här betänkandena.

Herr talman!

Att ge skolsystemet en struktur som kan stimulera till positiv utveckling av en skola för alla är nu det allra viktigaste — att ge skolan innehåll. Varje samhällsorganisation, inom både den privata och den offentliga sektorn, måste ägna en betydande del av sina resurser åt utvecklingsarbete. Det gäller vården lika väl som försvaret, det gäller förvaltningen i allmänhet lika väl som näringslivets olika grenar. Det måste i särskilt hög grad gälla skolan, som alltid måste sträva efter tillräcklig framförhållning och en genomtänkt långsiktig målsättning. Tyvärr har arbetet med skolans utveckling kommit att präglas av ryckighet. Jag har själv tillbringat 33 år i den svenska skolan. Läroplan har följt på läroplan, ambitiösa lärare har bevistat kurser, deltagit i studiedagar och lyssnat på tillresta experter. Reformbeslut har medfört ett hastigt påkommet intresse för utveckling. Här nämns bara projekt som Delta och Jet. Och så har resurserna minskat, det har stått stilla och allt har gått tillbaka till den vardagliga lunken. Ett av de viktigaste instrumenten för att främja skolans utveckling är fortbildning för skolans personal. Centern har i olika sammanhang hävdat behovet av stadieövergripande fortbildning och därtill erforderliga resurser. Då utskottet senare kommer att behandla frågan om planering och genomförande av den s.k. kompletteringsfortbildningen för grundskolans lärare och då det dessutom aviseras en redogörelse för det utredningsarbete som bedrivs beträffande fortbildningsnämndernas ansvarsområde och framtida omfattning har vi i denna del avstått från att lägga fram förslag beträffande fortbildning. En annan viktig förutsättning för en positiv skolutveckling är att det råder ett positivt klimat för förändringar i skolan som helhet, att skolledare och lärare är medvetna om sitt ansvar och att skolstyrelserna stimulerar och belönar den som i sitt arbete vill syssla med skolutveckling. Skolan är allas angelägenhet. En bra skola är en framtidsinvestering — det har vi sagt otaliga gånger i centern — för vilken alla har ett ansvar. Det kommunala ansvaret för skolan måste ännu tydligare slås fast. Vi anser därför att de lokala skolplanerna, som nu diskuteras och som det tidigare har fattats beslut om, skall antas årligen. Det är naturligt när det gäller barnomsorgsplaner och bostadsförsörjningsprogram. Då tycker vi i centern att det också skall gälla skolan. Det bör finnas goda förutsättningar att anta en första skolplan under innevarande mandatperiod. Även på länsnivå måste skolfrågorna spela en central roll i den allmänna debatten. Det är därför vi i centern med bestämdhet hävdar att det måste finnas ett kompetent lekmannaforum på länsnivå där denna diskussion kan föras, nämligen en fristående länsskolnämnd. Ett länsorgan på ett så betydelsefullt område som utbildningens skall ge fullgod återspegling av hela det politiska spektret i länet. Vi hävdar därför att nämnden skall ha elva ledamöter, valda av landstinget och de kommuner som fullgör landstingsuppgifter. Därutöver skall ingå personalföreträdare som adjungeras till nämnden på samma sätt som nu sker i andra länsorgan. Herr talman! Centern slår vakt om länsskolnämndernas roll som självständiga förtroendemannastyrda organ. Forskare och utbildare av lärare måste kopplas in när det gäller skolans utvecklingsarbete, både inom ämnena och i det allmänpedagogiska arbetet. Detta kan ske inom centralt arbetande ämnesgrupper, men också på regional nivå inom en högskoleregion. Det ämnesinriktade utvecklingsarbetet är försummat. Det förekommer i mycket liten utsträckning tillsyn av arbetet i gymnasieskolan och grundsko lan. De gamla inspektörerna är långt borta. Eftersom en samlad bedömning när det gäller inriktningen av forskning avseende skolväsendet skall redovisas i samband med forskningspropositionen, får densamma avvaktas. Vi från centerns sida redovisar därför inga förslag i denna del. Skolan måste vara anpassad för handikappade elevers särskilda behov och förutsättningar för att skolan skall vara en skola för alla. De har rätt till en kvalitativt och kvantitativt god utbildning. Länsskolnämnderna med sina stödinsatser för handikappade och de fem planeringsberedningarna för samordning av de regionala resurserna spelar här en mycket viktig roll för utveckling, samordning och planering av utbildning för handikappade. Länsskolnämnderna fullgör sin uppgift med växlande grad av intensitet. Jag har här i min hand en skrift från länsskolnämnden i Kronobergs län. Det är ett pedagogiskt temanummer, och man visar på ett föredömligt sätt hur man kan arbeta med informationsfrågorna. Man skriver i förordet: ”så att alla som har behov av hjälp i dessa frågor blir informerade om var hjälpen finns, hur man når den, och vad den kan omfatta”. Jag tycker att detta är ett gott föredöme. När utskottet skriver att länsskolnämnderna skall ta ”sin del av ansvaret för utveckling, samordning och planering av utbildningen för handikappade elever” nöjer vi oss från centerns sida med den skrivningen. Handikappade elever skall så långt möjligt integreras i skolan, men det måste finnas undantag. Det kan exempelvis handla om hörselskadade elevers och gravt rörelsehindrade elevers behov av god gymnasieutbildning. Staten måste här ha ett övergripande ansvar. Skolan har ett ansvar för att alla elever får möjlighet att delta i olika aktiviteter. Det kan t.ex. gälla friluftsdagar, studiebesök eller mer kontinuerlig verksamhet som skolidrott och undervisning i datakunskap. Det är självklart att handikappade elever har lika stort behov som andra av att delta i skolans kontakter med arbetslivet via t.ex. prao-verksamheten. Jag har särskilt uppehållit mig vid dessa frågor, eftersom jag tycker att de är väsentliga när vi talar om en skola för alla. Vi bör lämna över ansvaret till staten när det gäller det fåtal svårt handikappade elever som det även i fortsättningen är nödvändigt att undervisa i specialskola. Undervisningen skall organiseras i anslutning till vanliga skolor så att handikappade elever kan integreras och ingå som en naturlig del i gemenskapen. Det finns för närvarande specialskolor för döva på fem platser i landet. Tyvärr har kvalitetsaspekterna när det gäller denna utbildning något kommit att åsidosättas, vilket innebär att de döva genom sin bristande utbildning utöver sitt fysiska handikapp också får ett utbildningshandikapp. Viicentern anser att det är värdefullt att det finns lärare som behärskar undervisning i teckenspråk. När det slutligen gäller de fristående skolorna har centern föreslagit att de skall omfattas av samma statsbidragsbestämmelser som gäller för de allmänna skolorna. De får då möjlighet att verka på villkor som är likvärdiga med övriga skolors. Beträffande tillämpningen av en utgiftsram vid fristående skolor på gymnasial nivå framhåller centern i ett särskilt yttrande att samma regler skall gälla för dessa skolor som för övriga skolor inom det allmänna skolväsendet. Vi föreslår att besparingen på 1 96 skall återföras till gymnasieskoleanslaget. Herr talman! Det är av avgörande betydelse för individen och för Prot. 1988/89:104 samhällsutvecklingen hur skolan är utformad och vilken inriktning utbild 26 april 1989 ningen har. Utbildningens kvalitet får inte äventyras genom kortsiktiga besparingsåtgärder. Centern betraktar utbildningen som en framtidsinvestering. Skolan är allas angelägenhet. En bra skola för alla ger utdelning i form av högre välstånd och bättre livskvalitet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till centerreservationerna i de fyra betänkanden som vi nu behandlar.

Herr talman! Skolan och utbildningspolitiken brukar inte återfinnas i huvudrubrikerna i massmedia. Debatten om budgetpropositionen i januari var ett undantag, men som regel tillhör vardagsvillkoren i skolan den offentliga debattens mer undanskymda delar. Tyvärr är den uppväxande generationens vardag osynliggjord på samma sätt också inom andra områden. Trots detta har under det senaste året trasiga väggar, nedslitna klassrum, ihoptejpade läroböcker, omoderna och farliga maskiner, bullriga matsalar och t.o.m. nedfallande tak visats upp på tidningssidor och i TV:s nyhetsprogram. I Stockholm, där jag själv bor, har kontrasten mellan skolornas upprustning och de nya inglasade köpcentrum som byggts, och också Norra Latins upprustning till behagligt konferenscenter, varit slående. Av den bild som visats upp skulle man lätt kunna dra slutsatsen att den svenska skolan är totalt förfallen. Det är lyckligtvis inte på det viset. Den svenska skolan är inte en skola i totalt förfall, och jag anser inte heller att den är en skola i kris, vilket Ann-Cathrine Haglund tidigare påstod. Det finns tvärtom många skolor som fungerar mycket bra. Men vi måste utan att överdriva konstatera att det finns stora problem med arbetsmiljön på Sveriges största arbetsplats. Yrkesinspektionen har, åtminstone i Stockholms län, gått så långt att den utdömer skolans arbetsmiljö som den uslaste av alla. Enligt yrkesinspektionen är en omedelbar upprustning av skolorna både akut och nödvändig. Det är naturligtvis en skandal att vissa skolor är i så dåligt skick att taket ramlar ned och att farliga maskiner saknar lagstadgade skydd. De ansvariga kommunerna måste givetvis åtgärda detta. Andra, mindre påtagliga arbetsmiljöproblem finns i många skolor. Jag tänker t.ex. på problem med ventilationen. Enligt yrkesinspektionen är den dåliga ventilationen det största problemet i skolorna. När jag själv besökt skolor runt om i landet har det visat sig att det är mycket vanligt med problem med dålig ventilation. Jag är rädd för att en majoritet av Sveriges skolor har en dålig luft. Dålig luft i kombination med dålig städning och fukt, mögel och ibland även radon och asbest i skolbyggnaderna, innebär att många elever riskerar att få livslånga allergier. Den allergiutredning som arbetar har särskilt påpekat att skolornas dåliga miljö är en misstänkt orsak till att vart tredje barn i dag uppvisar någon form av överkänslighet. Arbetsmiljöproblem är naturligtvis inte bara en fråga om ventilation, städning, maskiner osv. Det handlar i första hand om människor. För skolans del handlar det om förutsättningarna för en kreativ och skapande process, nämligen kunskapsinhämtande. Vi i vpk har uppmärksammat de akuta 95 Prot. 1988/89:104 arbetsmiljöproblemen, vi föreslår åtgärder, och vi vill anslå pengar till ett reinvesteringsprogram för skolan. Jag vill poängtera att en upprustning när det gäller skolans lokaler, maskiner och läromedel m.m. inte får stanna vid att man reparerar de allra värsta bristerna. Enligt vpk:s mening måste skolans fysiska miljö utformas så, att skolans resurser används på bästa sätt. Skolans främsta resurs är givetvis lärarna och eleverna själva. Det är eleverna och lärarna som tillsammans skapar utveckling och kunskapsinhämtande. Det är eleverna och lärarna som är skolans viktiga och dyrbara resurs. Jag skulle vilja beteckna det som resursslöseri när dessa människor begränsas i sitt arbete av t.ex. huvudvärk på grund av dålig luft eller när de tvingas sjukskriva sig på grund av allergiska besvär orsakade av skolmiljön. Det är resursslöseri när de s.k. pauserna i arbetet för elevernas del präglas av köer till den enda fungerande toaletten för 1 100 elever, stoj i smala korridorer utan sittplatser, stressigt och bullrigt inskyfflande av mat, och det skapar trötthet. Det är resursslöseri när lärarna får springa mellan olika klassrum för att leta efter en fungerande overhead-apparat och sedan släpa med den till det egna klassrummet, när de får trösta en gråtande elev samtidigt som de dricker en mugg kaffe bland uppstoppade fåglar på biologiinstitutionen och när de får ett nervöst utbrott över att skolans enda fungerande kopieringsapparat plötsligt börjat producera skrynkliga pappersbollar. Det är resursslöseri att låta lärarna använda en stor del av sin kreativitet till att uppfinna nödlösningar på problem med olämpliga lokaler eller trasig utrustning. Samtidigt begränsas elevernas initiativ och lust att lära av att sex livliga grupparbeten pågår samtidigt i ett och samma klassrum, att det bara finns en telefon på skolan och att denna telefon dessutom visar sig vara spärrad just när man jättenervös har ringt upp ett intressant intervjuobjekt i en annan stad eller att man inte får anteckna i läroböckerna för att de skall användas också nästa år och året därefter. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 4 i utbildningsutskottets betänkande 16, där vpk föreslår 500 milj.kr. till ett femårigt reinvesteringsprogram för en upprustning av lokaler, utrustning och läromedel i grundskolan och gymnasieskolan. Skolans arbetsmiljö är en stor fråga, som jag antar att vi får anledning att återkomma till flera gånger i framtiden. Vi i vpk vill anslå pengar för den akuta och nödvändiga upprustning som t.ex. yrkesinspektionen har talat om. Men jag hoppas att jag har varit tydlig i att förklara vpk:s vilja att i framtiden diskutera arbetsmiljön i skolan i ett vidare perspektiv. Det gäller t.ex. hur skolans resurser och lokaler skall användas på ett ändamålsenligt sätt, som gynnar en aktiv kunskapsprocess i en demokratisk skola, och hur elevernas rättigheter i skolornas skyddskommittéer kan stärkas. Frågan om arbetsmiljön i skolan är även en rättvisefråga. Det är de elever som har de sämsta förutsättningarna som drabbas hårdast av att ljudet på bandspelaren endast hörs begripligt för de sex elever som sitter närmast eller av att läraren är trött och sliten. Det gäller även rättvisa mellan elever med olika former av handikapp och andra elever. Vi i vpk har föreslagit en allmän översyn av tillgängligheten i landets skolor ur handikappsynpunkt. Anledningen är naturligtvis att vi har goda skäl att Prot. 1988/89:104 misstänka att det står mycket illa till med tillgängligheten vid landets skolor. — 26 april 1989 Detta drabbar inte bara de handikappade eleverna utan även möjligheten för z . ce a Anslag till skolväsen handikappade föräldrar och andra att besöka skolorna. deiskm. Även när det gäller läromedel för elever med handikapp behövs förstärk SN ningar. Vpk har föreslagit ytterligare medel till statens institut för läromedel för att finansiera dels produktion av läromedel, dels utvecklingsarbete för framtagning av lärooch hjälpmedel för handikappade elever. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 2, 10 och 11 i utbildningsutskottets betänkande 11 samt reservationerna 4, 5 och 6 i betänkandet 16. På övriga punkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I dag är det tre år sedan olyckan i Tjernobyl inträffade. Varför tar jag upp det nu? Det sammanhänger med de reservationer som miljöpartiet står bakom, som bl.a. handlar om fortbildningoch vidareutbildning av lärare. Det handlar också om mer miljövård och humanekologi i skolan. Vi vill nämligen satsa på detta. Men vad har det med just Tjernobyl att göra? Jo, när olyckan i Tjernobyl inträffade fanns det ingen beredskap. Jag var lärare på den tiden. Det fanns ingen kunskap hos oss lärare, utan man gjorde alla de fel som man kan tänkas göra vid en sådan händelse. Man blockerar sig och tar inte hänsyn till verkligheten utanför. Man skickade ut barnen i det första regnet, när atmosfären tvättades ur, och lät dem vara ute när de egentligen borde ha hållits inne, när radioaktiviteten var väldigt hög. Efter tre veckor började lärarna nypa tag i bl.a. mig, eftersom jag hade engagerat mig starkt för att bl.a. mäta strålningen, och fråga mig till råds.

Därför står jag bakom en reservation, som vill ta fram en rikstäckande fortbildningsplan inom miljöoch naturresursområdet, för det skulle kunna förbättra förutsättningarna att undervisa. Vidare vill vi anslå 2 milj.kr. för att förstärka humanekologi och praktisk miljövård på gymnasiet och grundskolan. Vi vill även förstärka ämnen som barnoch familjekunskap och samlevnad, kost, hälsa och hushållning och de | praktiskt-estetiska ämnena. Det är ju ofta så att ju längre man går i skolan, desto mer verklighetsfrämmande blir man som elev. Alltför ofta och tydligt blir våra barn och I ungdomar påminda om att de inte behövs eller är i vägen och att man bara | mäter i pengar. Ändå är det av oerhörd vikt för ett barns utveckling och självförtroende att det märks och har betydelse. Frågan är: Vilka basfrågor är viktiga? Jo, bl.a. hur man lever i vardagen. | Vad skall jag äta, vilken mat kan jag odla, hur skall jag sköta min kropp, hur 9” Prot. 1988/89:104 får jag tag i och sköter en bostad, hur fungerar äldreomsorgen, vilket ansvar kan jag ta för medmänniskor och kommande generationer, varför är jag fullständigt beroende av naturen? Sådana här frågor är viktiga att ta upp. De får inte bara bli projektarbeten utan måste ingå som helhet i skolundervisningen. Vi vill också uppmärksamma vpk:s motion om att satsa 600 000 kr. till statens institut för läromedel. Vi har inte reserverat några pengar till detta. Vad vpk vill satsa på är bl.a. dem som har läsoch skrivsvårigheter. Vi har haft en ingående diskussion i utskottet om dyslektiker. Jag anser att de bör få stöd inom den ram som regeringen har lagt fast för statens institut för läromedel. Jag vill alltså betona att också de barn som har läsoch skrivsvårigheter skall få tillgång till läroböcker inspelade på kassettband, likaväl som synskadade får det. Jag övergår nu till fristående skolor och elevrelaterade statsbidrag. Moderaterna, folkpartisterna och vi tillsammans anser ju att vi skall ha ett nytt statsbidragssystem. Genom att föra upp det från grundskolan till gymnasiet skulle man kunna ha fristående skolor, typ Waldorf, även på gymnasial nivå. Det är viktigt att ha ett elevrelaterat statsbidrag, som får disponeras fritt på skolan. Men miljöpartiet vill också ha en lokal styrelse, som ansvarar för budgeten direkt på skolan. Jag vet att folkpartiet har en liknande modell. I och med att det lokala ansvaret finns på skolan, kan man också få en större beslutanderätt över innehåll och hur och på vad pengarna skall disponeras — till kapitalvaror eller till undersökande kunskaper, som eleverna själva tar reda på. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga miljöpartireservationer och även till dem där jag ingår tillsammans med andra partier.

Herr talman! Detta med kommunala skolplaner är naturligtvis inte en så stor fråga att vi skulle behöva bråka så mycket om den i och för sig, om vi inte tyckte att det, som jag sade, är ett litet steg åt fel håll. Politikerinflytandet över skolan ökar litet grand. Det blir litet mer administration. Sanningen är ju att den svenska skolan borde gå i motsatt riktning. Vi ser det här förslaget i perspektivet av att regeringspartiet i några andra frågor inte har velat medverka till att öka möjligheterna att påverka den lokala skolan. Man har t.ex. inte velat medverka till att varje skola skall kunna få ett skolråd eller en bestyrelse eller vad man nu skall kalla det; det har förekommit olika namn i debatten. Det här tror vi är ett förslag som på ett mera påtagligt sätt skulle öka konsumenternas, alltså elevers och föräldrars och även lärares möjligheter att påverka skolans vardag. Sedan tar Ingegerd Wärnersson upp det förnyelsearbete som pågår i den allmänna skolan och påpekar att mycket projektarbete och sådant sker där som inte uppmärksammas lika mycket som det som sker i de fristående skolorna. Jag tror att det kan ligga en del i det. Jag ansluter mig till den verklighetsbeskrivningen att det sker oerhört mycket värdefullt i den allmänna skolan, och man skall absolut inte ställa det förnyelsearbetet i något slags motsatsställning till det som sker i de fristående skolorna. Men min erfarenhet är att om vi ökar de fristående skolornas möjligheter att verka — och vi skulle för min del gärna kunna få en viss ökning av antalet fristående skolor — skulle en följd av det bli att möjligheterna att pröva nya metoder i det allmänna skolväsendet också skulle öka. I dag är det ofta så, att de som vill pröva nya metoder och nya grepp i undervisningen stöter på en hel del svårigheter. De får ofta beskedet att detta inte är möjligt med de regler som gäller. Jag tror alltså att de här båda sakerna skall gå hand i hand: att öka beslutsmöjligheterna på den nivå vi brukar kalla den lägsta, alltså den som är närmast eleverna, och öka möjligheterna för fristående skolor. Båda förändringarna ökar möjligheterna till att förnya det svenska skolsystemet.
Herr talman! Jag kan instämma i det som Lars Leijonborg sade när det gäller de kommunala skolplanerna. Jag skulle vilja tillägga att det självfallet redan nu bedrivs planering. Jag tycker att det är viktigt att vi på alla sätt försöker stoppa tecken på ökad administrativ byråkrati. Ingegerd Wärnersson sade själv att det här kommer att innebära mer arbete. När det gäller våra moderata reservationer om förändringar av anslagen är det så, att vi har en politik för skolan och dess ekonomi som är en helhet. Vi har föreslagit överföringar från olika anslag för att stärka undervisningen. Som jag sade inledningsvis föreslår vi att 697 milj.kr. mer satsas på själva undervisningen. Vi satsar på det som ger eleverna kunskaper och färdighe 101 ter, det som faktiskt är skolans huvuduppgift. Men i och med det satsar vi också på elevernas allsidiga utveckling, eftersom det ena går hand i hand med det andra. Det innebär också att man ute på skolorna kan forma vardagen som man själv anser att den bäst fungerar. Lärarna vet faktiskt bäst hur man skall få undervisningen att fungera, vilka klasstorlekar man skall ha och hur man skall kunna hjälpa de elever som har svårigheter, t.ex. handikapp. Vi gör förändringar när det gäller anslaget för särskilda åtgärder på skolområdet, men vi bibehåller pengarna för speciella, samordnade handikappåtgärder. Vi anser också att länsskolnämnderna på den här punkten skall vara tuffare. Vi vill förändra anslagssystemet på sikt, men i nuläget vill vi satsa på undervisningen, avreglera, ge frihet för skolorna att forma undervisningen på bästa sätt för att ge kunskaper och färdigheter och bidra till elevernas allsidiga utveckling. Men vi syftar till ett annat statsbidragssystem. Det är riktigt att det går för få elever i de fristående skolorna, men det beror på att vi inte har ett likvärdigt statsbidragssystem. Jag vill verkligen hålla med Lars Leijonborg i beskrivningen av den dynamik och den stimulans och den utveckling som det kan innebära för skolväsendet om vi får fler fristående skolor. Självfallet skall även lärare och andra i den vanliga, allmänna skolan utveckla både sig och undervisningen, men får man ett likvärdigt statsbidragssystem så att fristående skolor kan växa fram, blir det en växelverkan. De stimulerar varandra, och man kan få skolor av en lång rad typer som kan ta stor hänsyn till elevers behov. Jag tycker att det är ett rättmätigt jämlikhetskrav att fristående skolor skall få en likvärdig behandling. Många lärare i den allmänna skolan är i dag intresserade av att använda Montessoripedagogik, men här rör det sig inte om någon fortbildning som man kan få hur som helst utan det är en mycket kvalificerad utbildning på ett parår. Naturligtvis är det värdefullt om lärare har den utbildningen både i det allmänna och i det fristående skolväsendet. Ett statsbidrag som följer eleven och är likvärdigt för fristående och allmänna skolor är emellertid nödvändigt för att vi skall få den utveckling och den dynamik som vi behöver i skolan.
Herr talman! Jag vill än en gång betona vad folkpartiet och moderaterna har tagit upp bl.a. om lokala styrelser, som Lars Leijonborg nämnde. Vi vill ha dem på skolan och anser att skolplanerna är överflödiga. Hur man i samma andetag kan påstå att arbetsmiljö och skolplaner hör ihop förstår inte jag. När jag har talat med lärare på fältet har de tyckt att det är en arbetsbelastning att göra de här skolplanerna. Det kan väl inte bli en lättnad när det gäller arbetsmiljön, om man skall se på den psykiska miljön. Så till frågan om fortbildning. Det står att lärare skall har rätt till en termin vart sjunde år för fortbildning eller yrkespraktik. Jag tycker att det är väldigt viktigt att lärare får en chans att komma ut i yrkeslivet och att man skall ha rätt att komma ut vart sjunde år, om man så vill. Eftersom jag tidigare har varit arbetslös lärare vet jag att det är vanvett att ha stora klasser och parallellt låta utbildade lärare gå arbetslösa. Varför inte i

Serena Herr talman! Ingegerd Wärnersson sade att det är mycket svårare att få uppmärksamhet för projektverksamhet och utvecklingsarbete i den vanliga grundskolan än i de fristående skolorna. Där är vi helt överens. Den gråa vardagspedagogiken kan vara aldrig så bra och spännande, men det är ändå de fristående skolorna som syns och hörs. Men, Ingegerd Wärnersson, vi i vpk har just en reservation som gäller detta, nämligen reservation 2 i betänkande 11 där vi föreslår 1 milj.kr. för att sprida information om spännande utveckling och spännande projekt i den vanliga grundskolan. Varför vill utskottsmajoriteten avstyrka vårt förslag, om vi är överens om bakgrunden och behovet? Ingegerd Wärnersson talade om att arbetsmiljön är viktig. Det är knappast någon kontroversiell åsikt. Men vad får det för politisk effekt att socialdemokraterna tycker att arbetsmiljön i skolan är viktig? Kanske är vi inte helt överens som vilka åtgärder som skall vidtas, men jag skulle tycka att det vore roligt om debatten kunde höja sig litet grand ovanför att vi kan bli överens om att arbetsmiljön är viktig.
Herr talman! Det kan väl vara riktigt att skolplaner inte är något stor fråga, men jag ser det hela som ett bevis på centerns inställning att skolan är allas angelägenhet. Skolan måste debatteras. Den måste debatteras på det kommunala planet liksom också på det regionala. Därför framhöll vi vid diskussionen om skolans styrning och utveckling att det är värdefullt att skolplanerna upprättas och antas varje år. Då kan det tyckas att byråkratin ökar och att det hela skulle kunna lösas inom den allmänna kommunala planeringens ram. Liksom man har barnomsorgsplaner, äldreomsorgsplaner, särskilda bostadsförsörjningsprogram osv. som upprättas varje år har också skolan sin givna rätt i den allmänna diskussionen när det skall beslutas i fullmäktige. Den undersökning som lärarförbunden gjorde i fjol visar ju att det finns ett stort avstånd mellan lärarna och dem som beslutar om skolan, nämligen skolstyrelseledamöterna. Det är ju i första hand dessa grupper som skall komma till tals och delge varandra sina erfarenheter. Inom centern menar vi att lokala skolplaner är ett arbetsinstrument som inte skall jämföras med arbetsplaner för den enskilda skolenheten eller skolan. De behövs de också, men tillsammans bildar ju dessa de kommunala skolplanerna. Det är då fråga om ett instrument för att man i den egna kommunen skall kunna planera och ge resurser som stimulerar dem som arbetar inom skolan till nya djärva grepp. Man skall kunna känna att det som görs uppmärksammas och att det som föreslås lönar sig, omsätts i praktiken.

Herr talman! Det var bra att Ingegerd Wärnersson höll med om att lärarna vet bäst. Jag tror faktiskt att lärarna vet bäst hur man skall organisera undervisningen och hur gruppstorlekarna skall vara, osv. Men skolplanerna hjälper ju inte särskilt mycket. Det hjälper inte om vi inte har tydliga mål för skolan, om vi inte har rensat ut alla olika moment som kommer under skoldagen och i timplanen och läroplanen. Det krävs tydliga mål, och det krävs en precisering som hjälp åt lärarna. Inte minst SÖ:s attitydundersökning i höstas visar ju att lärarna tycker om att arbeta med barn och ungdom men känner sig oerhört plågade av stoffträngseln, av att inte hinna med, av bristen på tid på grund av att så mycket trycks på skolan. Det krävs alltså tydliga mål, en precisering. Vidare krävs en avreglering, ett statsbidragssystem som följer eleven till den skola som eleven väljer. Det krävs ett statsbidragssystem som innebär att man på skolan har frihet att bestämma hur pengarna skall användas. Skolplanerna hjälper ju inte ett dugg, om man inte har detta. De tydliga målen avreglering och statsbidragssystem — när får vi något sådant att behandla här i riksdagen? Beträffande fristående skolor kan jag berätta en annan historia, från en Waldorf-skola i Örebro. Där har man tagit hand om många barn som den allmänna skolan inte har klarat av. Man har alltså gått till Waldorf-skolan och bett skolan att ha de här barnen i undervisningen. Det har också gått mycket bra. Sådana exempel kan man ge från många fristående skolor i landet. Man tar hand om barn som den allmänna skolan inte har klarat av. Egentligen tycker jag inte att detta spelar så stor roll, för det måste ankomma på föräldrar och elever att välja skola. Det bör vara en rättighet att kunna välja skola. De statliga bidragen bör vara likvärdiga och rättvisa, och man skall få ett kommunalt stöd som motsvarar de rörliga kostnaderna för en elev i skolsystemet. Likvärdiga och rättvisa bidrag och frihet för föräldrarna att välja!
Herr talman! Inte heller jag känner igen beskrivningen att fristående skolor inte skulle ta emot elever med problem. Det förekommer och jag tycker att det är en självklar skyldighet också för fristående skolor att ta emot elever med olika social situation och bakgrund. Först och främst är det en moralisk skyldighet. Jag tycker också att man mycket väl kan överväga att göra det till en juridisk skyldighet, alltså ett villkor för att få statsbidrag. Jag tror att det är viktigt att vi kommer bort från uppfattningen att de fristående skolorna är ett aktuellt alternativ bara för vissa grupper. Om det är så beror det på att vi fortfarande har kvar en ekonomisk segregation. Om vi skulle få rättvisa statsbidrag och kommunala bidrag, behöver ju de fristående skolorna inte ta ut några elevavgifter över huvud taget. Då eliminerar man föräldraekonomin som segregationsfaktor, och då tror jag också att de eventuella problem som kan ligga bakom det som Ingegerd Wärnersson talade om definitivt kommer att försvinna. När det gäller de lokala skolplaner som kan upprättas på varje skolenhet betonar nu både Ingegerd Wärnersson och centern att dessa planer är mycket viktiga. Summan av planerna skall så att säga bli den kommunala skolplanen. Men problem uppstår ju om man på en skola vill göra någonting som inte passar in i den kommunala skolplanen. Vi är rädda för att det lätt händer att man från kommunal sida kör över den vilja som finns lokalt. Vi tror att detta skulle vara mycket olyckligt. Det är alltså viktigare för oss att stärka det lokala inflytandet i varje skola än kommunalpolitikernas inflytande.